Herr talman! När man ser ut över den glest besatta kammaren i dag tycker man sig kunna dra vissa paralleller med trafiken på Göta kanals västgötaoch östgötadel; den är inte särskilt omfattande. För kammarens del förestår en modernisering beträffande arbetssättet och kanske även beträffande besättningen. Det är bara att hoppas att mo derniseringen av kanalerna inte heller skall dröja alltför länge. I dessa sammanhang kan man verkligen fråga sig om Sverige är ett u-land eller ett progressivt samhälle. Det verkar som om Sverige vore ett u-land i varje fall vad beträffar de inre vattenvägarna. Ända sedan 1916 — bara några år före firandet av 100-årsjubileet av tillkomsten av kanalen mellan Vättern och Vänern — har man hållit på att utreda om Göta kanal skulle byggas ut och förbättras för att bättre fylla behovet som modernt kommunikationsmedel åt näringslivet i berörda bygder. ända tills nu, drygt sextio år senare, har ingenting hänt. Vid 100-årsjubileet yttrade dåvarande konungen, Gustaf V, att det nu när kanalen var hundra år gammal var dags att modernisera den. Vad som då föll honom i tankarna var väl att den år 1916 tillsatta utredningen skulle leda till resultat. På kontinenten är ett dussintal stora kanalprojekt på gång, mer eller mindre långt avancerade. I kanalprojektet Rhen— Mosel—Rhöne som är ett gemensamt företag för Frankrike, Luxemburg och Västtyskland finns det, för att ge ett exempel på byggnationernas storleksordning, en sluss i världsrekordklass med en bassäng på 200 meter och en nivåskillnad på inte mindre än 26 meter i en enda sluss. Närnberg, som ligger inne i tyska inlandet, har blivit en hamnstad tack vare en kanalförbindelse 400 meter över havet i systemet Rhen—Main—Donau, som alltså kommer att knyta samman Nordsjön med Svarta havet. Till detta kommer enligt kännare på området att den verkliga trafikvolymen på kanalerna i fråga vida har överträffat kalkylerna, trots att dessa varit relativt optimistiskt hållna och inte, som i den utredning vilken föregått den proposition som ligger till grund för dagens statsutskottsutlåtande nr 178, beräknade från lägsta möjliga nivå. Nämnda utredning förefaller ytterst summarisk vad gäller Göta kanals västgötadel och har fått mycket hård kritik från sakkunniga remissinstanser, varför det synes välmotiverat med en översyn och komplettering av utredningen speciellt i denna del. I motionsparet I:1065 och II: 1228 hemställes att en beredning tillsättes för skyndsam överarbetning av kanaltrafikutredningen med särskilt beaktande av det material som framlagts i Vätterdelegationens senaste utredningar. I motionsparet I: 1071 och II: 1239 hemställes att frågan om utbyggnad av Göta kanals västgötadel skall bli föremål för ytterligare prövning särskilt i vad avser frågan om vilka ytterligare kostnader en sådan utbyggnad skulle kräva jämfört med de som endast turistled medför. Jag är själv medmotionär i den första motionen, II: 1228, och jag kan helt instämma i syftet i den andra motionen, II: 1239. Utskottet synes ha tagit fasta på dessa krav och synpunkter och finner det angeläget att en ytterligare prövning kommer till stånd av de frågor som sammanhänger med trafikutvecklingen i stort, fördelningen på skilda transportmedel och det fortsatta drivandet av kanalen som turistled. Min förhoppning är att det inte skall stanna vid den positiva skrivning som det enhälliga utskottsutlåtandet innehåller, utan att kommunikationsdepartementet verkligen beaktar den begäran om skyndsam överarbetning som framförts i hemställan i motion II: 1228. Jag upprepar, herr talman, att denna begäran gäller en skyndsam överarbetning av materialet.

Tillåt mig så, herr talman, att citera den franske kommunikationsministern, som vid den stora Europamässan i Strasbourg den 4 september i år yttrade: »Jag vill särskilt understryka för er betydelsen av hamnar och inre vattenvägar för morgondagens ekonomi, eftersom det är ett krav som ofta blivit för litet beaktat, inte allenast av den allmänna opinionen, utan även i administrativa och politiska kretsar. Ett modernt land bör ha ett komplett nät av både landsvägar och vattenvägar, som förenas i moderna hamnar.» Så en liten glimt om kanalen som turistattraktion och dess PR-värde för Sverige utomlands! Det gäller inte någon enastående händelse. Det berättas om ett amerikanskt par som kom med flyg till Göteborg, företog den två och ett halvt dygn långa avstressande resan med kanalbåt till Stockholm för att direkt därifrån ta flyget hem igen. Det var alltså bara Göta kanal de ville uppleva i Sverige den gången. Göta kanal är ett Sveriges ansikte utåt och inte helt utan betydelse. Jag kan inom parentes nämna att i år har 2100 turistbåtar passerat kanalen, ordinarie passagerarfartyg oräknade. Om jag minns rätt passerade mellan 900 och 1 000 turistbåtar under en enda sommarmånad. Låt mig så ge en dagsaktuell situationsbild från västgötadelen av Göta kanal. Jag citerar Dagens Nyheter den 9 december 1969: »Situationen komplicerades på måndagen för den isbrytande bogserbåten Sigge av Göteborg och dess dyrbara pråmsläp, en ångpanna på 90 ton. Sigge har stångats med ismassorna så att propellerhuset förstörts och vill det sig riktigt illa kan ångpannan bli fast över vintern i slussarna. Det är många år sedan något fartyg fastnade på Göta kanal. Nu ligger både Sigge och bogserbåtens dyrbara pråmsläp, en ångpanna som väger 90 ton, fast i en av slussarna vid Lyrestad, där E 3 korsar Göta kanal. ——— Ångpannan på Sigges pråm kommer från Motala och skall monteras i ett fartyg i Uddevalla.» Inom parentes sagt är det fråga om en av de största tankers som byggts i Sverige på Uddevallavarvet, nämligen på 230 000 ton. Den 10 december, alltså i går, kunde Mariestads-Tidningen meddela att bogserbåten Sven hjälpt loss Sigge och släpet, så att ångpannepråmen med sin 100 ton tunga och dyrbara last — den vägde faktiskt mer än 90 ton — nått Vänern med friare vatten. Men reflexionen ger sig själv, herr talman. Hur fraktar man grejor på 100 ton eller däromkring, som dessutom tar stort utrymme, om man inte — som i detta fall — har en inre vattenväg att tillgå? Herr talman! Jag vill citera ett klassiskt och bevingat ord »Att segla är nödvändigt» — även för de inre delarna av Götaoch Svealand. Det är för att understryka nödvändigheten av skyndsammma åtgärder att förbättra denna regions <seglationsmöjligheter med ty åtföljande utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och gynnsammare situation för nylokaliseringar som jag velat göra detta inlägg i dagens debatt om Göta kanals västgötaled. Tillåt mig till sist, herr talman, när kanalen nu är 147 år att återge vad framlidne konung Gustaf V sade i sitt tal vid 100-årsjubiléet av Göta kanals västgötaled. : »Nu är det dags att modernisera Göta kanal.»

Herr talman! Jag vill genast säga att jag inte har något annat yrkande än det som herr Johansson i Trollhättan framställde. Jag vill också understryka vad han sade om att det är viktigt att så snabbt som möjligt genomföra de nödvändiga förbättringarna av Trollhätte kanal. Dessa förbättringar kan dock inte på lång sikt ge oss det vi önskar av de inre vattenvägarna, och jag har därför i anslutning till propositionen avlämnat en motion som innehåller vad jag skulle vilja kalla en mer visionär idé. Man har ju tidigare räknat med en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg och kanske bundit sig vid den planen. De sakkunniga som jag talat med anser att detta inte är den bästa lösningen. Om man i stället för att dra fram en ny kanal mellan Trollhättan och Vänersborg lägger kanalen på det dalsländska slättlandet och låter den mynna ut i Västerhavet vid Saltkällan, blir detta en mycket bättre förbindelse. Då kan man också utnyttja det djup som Vänern har utanför Dalsland. Herr Jonasson har redan nämnt att det finns en ny sprängteknik på det här området. Denna är väl det enda som på senare tid har förbilligat kostnaderna för kanalarbetena. Genom =<:att spränga en kanal i berg, kommer man ifrån de olägenheter som nu råder i Göta älv. Nedanför Lilla Edet är erosionsrisken mycket stor redan med den fart som fartygen nu har och den blir. ännu större om leden fördjupas och fartygens fart ökas. Det kan bli ett nytt Surteras eller ett nytt ras liknande det som uppstod vid Göta. Nu tror man sig kanske genom de nya metoderna kunna bygga en kanal billigare tack vare att man får ut en biprodukt i form av krossat berg i grusform. Metoden har redan prövats vid utsprängning av Lindökanalen utanför Norrköping. En bergmästare Eklund i Falun, som har konstruerat Muskötunneln, har där också fått fram grus som en biprodukt vid sprängningen. Vi vill ju gärna bevara våra västsvenska grusåsar. Skulle man genom att bygga denna kanal få möjlighet att under en längre tid kunna bevara våra västsvenska grusåsar tror jag att det vore en tillgång. Jag förstår statsutskottet, när utskot tet avstyrker min motion. Jag har varit så pass länge i riksdagen, att jag vet att det inte är möjligt att få några visionära förslag genomförda med en gång, men jag har tagit till orda, herr talman, för att understryka hur viktigt det är att denna sak blir prövad. » Utskottets talesman framhöll att det kanske inte är möjligt att bygga ut de inre vattenvägarna i Sverige på samma sätt som i utlandet, och jag måste hålla med honom om att frågan ännu inte är tillräckligt utredd. Vi önskar emellertid att den skall bli det. Måhända är vi litet hemmablinda, och jag ber utskottet om ursäkt, om jag med min motion irriterat någon genom att begära att vi skall anlita utländsk expertis. Men i annat fall kunde vi väl åtminstone fara utomlands och se hur Amerika och Mellaneuropa byggt ut sina vattenvägar, vilka är den billigaste trafikmöjligheten. Herr Karlsson i Olofström sade sig tro att det skulle bli lika trångt på vägarna i alla fall; men menar verkligen någon att det skulle finnas lika stort utrymme på Mellaneuropas vägar, om man stängde kanalerna och i stället lät transportera kanalgodset på vägarna? Det är på samma sätt i Sverige. Om vi bygger ut de inre vattenvägarna skulle det tunga godset försvinna från landsvägarna och på så sätt medverka till en minskning av trängseln och slitaget där. Jag hoppas att det i de framtida trafikpolitiska debatterna även kommer att tas hänsyn till de inre vatienvägarnas betydelse.

Men för dagen har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag. Det har sagts tidigare här att man ämnar återkomma med de olika förslagen. Då skall även jag återkomma med det här förslaget, och jag kanske också kan aktualisera det i något annat sammanhang.
Herr talman! Man behöver inte som herr Johansson bo i Trollhättan för att vara rädd om västgötavatten och vattenvägar i Västergötland. Strömmen av talare börjar sina. Trots att utskottets officielle talesman försökte lägga sordin på varje som helst optimism i fråga om annan utgång i det här ärendet än bifall till propositionen vill jag fröjda kammaren med att tala om att jag i alla fall behåller en optimistisk syn. Detta bl.a. på grund av det faktum, att den utredning, som utskottets utlåtande bygger på, av sakkunskapen anses redan vara i behov av översyn till följd av den snabba utvecklingen inom transportoch kommunikationsväsendet. Vidare vet vi, att den mycket pessimistiska bedömningen att Göta kanals västgötadel skulle vara av betydelse enbart i friluftsoch rekreationssammanhang bör vara mogen för omprövning.

Här har, som också av föregående talare nämnts, förbilligade metoder introducerats på det tekniska området, något som också kan föranleda ändringar i det ståndpunktstagande som gjorts i propositionen. Vi hoppas nu på en saklig granskning av nytillkomna fakta, och i förhoppning att Kungl. Maj:t beaktar de av statsutskottet framförda önskemålen om ytterligare komplettering av förslaget om Göta kanals framtid ber också jag att få yrka bifall till utskottets "hemställan i utlåtandet nr 178.

Herr talman! Vi befinner oss i en ganska märklig situation. Framför oss har vi ett utskottsutlåtande som inte bara präglas av att det är enhälligt utan också därav att önskemålen i de motioner som där behandlas till stor del har blivit tillgodosedda. Trots detta har elva talare varit uppe i talarstolen. Jag uppfattar det som ett bevis för det stora intresset för denna fråga. Herr talman! Det mesta är sagt i frågan. Jag kan i stort sett instämma i den kritik som riktats mot de gjorda utredningarna — det har talats om bristfälligheter, att inte alla samhällsekonomiska aspekter tagits med etc. Jag tror att jag därvidlag kan instämma med alla föregående talare. När man ser efter vilka mantalsskrivningsorter talarna i det här ärendet har, kan man kanske få uppfattningen att det skulle vara ett rent lokalt problem, att det skulle röra sig om enbart lokala intressen för oss som bygger och bor omkring de här kanalerna. Så är emellertid inte förhållandet. Låt mig bara erinra om att västgötadelen av Göta kanal är en del av Sveriges blåa band, kanske en av de turistattraktioner som är internationellt mest kända.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

Herr talman! I proposition nr 136 föreslås en ändring av reglerna för den fortsatta oljelagringen, som synes vara väl befogad. Men för den som av olika orsaker följt denna fråga framstår det som något underligt att staten — som vid beslut om oljelagring för värmeändamål, för användning i industrin och vid elproduktion har biträtt med en viss del av lagringskostnaderna — när man nu slutligen också tar upp frågan om de kommunala gasverken inte finner anledning att stödja den typen av lagring. Det förefaller något underligt att staten på det sättet prioriterar den ena energiformen till förmån för den andra, eftersom vi brukar förutsätta likhet inför lagen. Nu menar departementschefen att den del som avses för stadsgasframställning är en ringa del och att stadsgasverken får så lång tid på sig att de bör kunna anpassa sig prismässigt till de ökade kostnaderna. Detta låter mycket enkelt, men det är det inte. Jag skall inte nu gå in på frågan om gasverkens berättigande i vår energi försörjning. Det skulle vara mycket att säga i det stycket. Jag vill endast ha sagt att om man av konkurrensskäl tvingas till en snabbare övergång till elsidan innebär detta för de gasverksdrivande städerna en mycket betydande kapitalförstöring. Denna övergång är även från andra synpunkter i dag än mindre önskvärd, när vi samtidigt har en långt utöver alla prognoser ökad elkraftförbrukning. Vår förmåga att tillfredsställa efterfrågan ligger för närvarande på gränsen av landets resurser. Prissättningen på gas för hushållsändamål är inte en så fri angelägenhet som propositionen tycks förutsätta. Vi har i alla avseenden att ta hänsyn till priset på elkraften när det gäller gasverkens förhållande till konsumenterna. Även i fråga om den gas som i allt större utsträckning används för industriellt ändamål har man att ta hänsyn till andra, i lagringshänseende gynnade energislags prissättning. Statens bristande hänsyn till dessa faktorer kommer otvivelaktigt att förorsaka de gasverksdrivande städerna förluster och kostnader genom onödiga investeringar, vilka inte hade behövts om alla energislag behandlats lika av staten. Herr talman! Jag är klart medveten om att ett yrkande av något slag för att ändra på beslutet i detta skede av behandlingen inte är meningsfyllt, varför jag avstår från att ställa något yrkande. Men jag ber ändå vederbörande departement att tänka på att kravet på likhet inför lagen är värt att uppmärksammas även om det gäller kommunerna.

Herr talman! Nästan alla fartyg som kan räknas till handelsflottan i Sverige är befriade från avgift vid beredskapslagring av olja. Anledningen är naturligtvis att de båtar, som det finns skäl tro inte kommer att användas i krig, inte heller i fredstid skall behöva betala för en olja som de inte kommer att nyttja. Nu finns det många fiskebåtar i vårt land som på den här punkten kan jämföras med handelsflottan. Det är de fartygen som nu används på internationellt vatten men som i händelse av krig får det svårt — bl.a. på grund av sin storlek — att fiska på svenskt vatten. De måste nu betala avgift för beredskapslagring av en olja som de troligen inte kommer att använda. Georg Åberg har påtalat den här orättvisan i motion II: 1263 i år, liksom han gjorde förra året. Han begär att lagringsskyldighet och skyldighet att erläg ga oljeavgift inte skall föreligga för de fartyg som bedriver yrkesmässigt fiske på internationellt vatten. Han vill alltså jämställa de båtarna med fartyg i s.k. utrikestrafik. Företrädarna för de tre oppositionspartierna har i bevillningsutskottet anslutit sig till herr Åbergs åsikt. Han kommer själv att mer i detalj motivera den. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är, som herr Ahlmark nyss sade, inte ny. Vi hade den uppe också förra året. Den gången kunde emellertid utskottet diskutera frågan fullt objektivt, därför att det då inte fanns några fingervisningar som den socialdemokratiska utskottsmajoriteten till varje pris måste rätta sig efter. Men proposition nr 136 i år är en pekpinne. Fiskets organisationer hade förra året i förväg undersökt — bl.a. på det departementala planet — hur man skulle kunna få bort denna orättvisa som jämställde fiske från fartyg, vilka huvudsakligast håller till hundratals sjömil från de svenska kusterna, med vilken verksamhet som helst på landbacken. Frågan hade då en lång tid penetrerats inom olika institutioner. Situationen var sådan att det bedömdes lämpligt att väcka motion i frågan. Då utskottet den gången behandlade saken kom man fram till en mycket objektiv skrivning men hänvisade samtidigt — med all rätt — till att frågan om nästa lagringsperiod åren 1970—1976 var föremål för utredning. När ärendet var före i denna kammare, uttryckte jag min belåtenhet över den välvilliga skrivning utskottet då hade åstadkommit. Inte kunde jag tänka mig att man från bevillningsutskottets sida ett år senare skulle svänga om och vilja vara med om att permanenta en skriande orättvisa för en tid av ytterligare sju år. Detta är nämligen vad som sker, om kammaren följer det underliga och i Då fiskets organisationer tidigare med olika instanser har diskuterat de rent praktiska möjligheterna att få en ändring till stånd, har det tydligt framgått att det föreligger möjligheter att ordna frågan. Om bara viljan hade funnits i den beslutande församlingen, skulle det vara möjligt att klara ut detta.

Tyvärr, jag är ledsen att säga det, kan jag inte frigöra mig från känslan att man, eftersom det här rör sig om en relativt liten grupp, inte velat göra sig besväret att skapa rättvisa för den. Jag är övertygad om att man här kommer att svara från den socialdemokratiska utskottsmajoriteten, att fiskarna ju måste betala skatt därför att det — och jag citerar utskottet — »måste förutsättas att det för folkförsörjningen betydelsefulla fisket kommer att pågå i stor utsträckning även i krislägen, om inte på internationellt vatten så i varje fall på svenskt territorialvatten». Detta uttalande röjer en häpnadsväckande och överdriven optimism, som sannerligen inte har någon förankring i de faktiska möjligheterna. plats med en flotta som nu har Nordostatlanten, Nordsjön, Skagerack, Kattegatt och Östersjön till sitt förfogande? Jag var själv yrkesfiskare under hela senaste världskriget, och jag vet vilka svårigheter vi då hade att skrapa ihop fångster, med de båtar och de redskap som då användes. Sedan dess har ju det svenska fisket genomgått en betydande utveckling, vilket för övrigt också jordbruksministern påpekat flera gånger, bl.a. i propositionen nr 41 innevarande år. Jag skulle vilja rekommendera utskottsmajoriteten att ta kontakt med sin socialdemokratiska kollega jordbruksministern och av honom lära sig en del om det svenska fisket och dess storlek, dess betydelse och förutsättningar. Jag gör denna rekommendation därför att det tycks ha varit omöjligt för utskottsmajoriteten att lyssna på de remissinstanser, bl.a. Sveriges Fiskares riksförbund, som klart 'och tydligt motiverat det berättigade i framställningarna om befrielse från oljelagringsskyldigheten för fiskare.

»Utskottet har erfarit», säger man. Var i all världen har man erfarit att det endast är några få större fiskefartyg som uteslutande arbetar på internationellt vatten? Låt mig få hänvisa till Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1968, där det finns en god statistik över det svenska fisket fram till år 1966. Då fanns i vårt land sam manlagt 2337 fiskebåtar av olika slag. Men om man bara räknar de större, med motorstyrka från cirka 1500 hästkrafter ned till 90 å 100 hästkrafter, får man ett antal av drygt 900. Härav kommer något över 650 enbart på Västkusten. Dessa båtar är med ytterst få undantag utrustade för trålfiske på internationellt vatten. I princip är nämligen fiske med trål förbjudet inom svenskt territorialområde. Kungl. Maj:t har medgivit en del undantag för fiske efter bl.a. sill och skarpsill under vissa tider, men annars är — som sagt — denna flotta utrustad för fiske på internationellt vatten. Vad avser Västkusten är ju Nordsjön det vanligaste fångstfältet. De båtar som fiskar utanför svenskt vatten tar militären ändå hand om, viftar utskottet slutligen bort argumenteringen med. Jaså — men är det då rimligt att dessa båtar år efter år skall belastas med en orättvis avgift med motiveringen att fisket skall fortsätta även under avspärrningsförhållanden? Kan det vara riktigt att kräva fiskarna på avgifter därför att de gratis håller en flotta i beredskap för försvarsmakten? Någon konsekvens skall man väl ändå ha rätt att fordra i resonemanget. Men det kanske är svårt att vara konsekvent då det gäller att försvara en orättvis sak, i synnerhet som det tydligen gäller att lyda husbondens röst. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande nr 66.

Herr talman! Det är endast på en punkt som reservationen skiljer sig från utskottsmajoritetens betänkande, vilket också har framgått av de anföranden som tidigare hållits av dels motionären, dels en av reservanterna. I reservationen yrkas nämligen att det inte skall erläggas oljelagringsavgift för fiskefartyg som bedriver fiske på internationellt vatten. Detta är orimligt, har det sagts, eftersom så många fartyg bedriver fiske både på internationellt vatten och i hemmafarvatten. Den första reflexion man gör är att det måste bli förfärligt svårt att kontrollera för vilka båtar oljeavgift inte skulle behöva erläggas. Om någon båt någon gång varit ute på internationellt vatten kommer det tydligen att åberopas som anledning att bli befriad från oljeavgift. Att få någon kontroll tror jag således är alldeles omöjligt. Men detta är egentligen inte huvudskälet för utskottsmajoriteten. Hur man än resonerar kommmer hela fiskeflottan i en krissituation — krigsutbrott eller avspärrning — att kräva sin del av den beredskapslagrade oljan. Jag kan inte tänka mig att man då lägger upp fiskeflottan och säger: »Vi skall inte göra något nu.» Jag upprepar vad som tidigare har citerats från utskottets utlåtande, att de större fiskefartygen under krigsförhållanden kan antas komma att bli tagna i anspråk för militära ändamål. Gentemot detta säger man nu: Skall fiskarna således hålla en reserv? Nej, det är helt enkelt på det sättet att deras möjligheter att få en inkomst då fartygen används för militära ändamål också bör beaktas. Enligt uppgift förekommer det redan nu, alltså under fredstid, att de stora båtarna mönstras in vid större militära marina Övningar. Det ter sig tydligen både naturligt och attraktivt att ställa båtarna till militärens disposition. Ändamålet med beredskapslagringen är att i krissituationer trygga tillgången på olja som drivmedel. Vid tillfällen av kris och avspärrning kommer fisket att betyda mycket för folkhushållet. Detta innebär ju också att fångsterna blir eftertraktade och därmed lättsålda. Pri set kommer helt säkert att stå i relation till den ökade efterfrågan. I en krissituation kommer det således att ställas starka krav på tilldelning av olja för fisket. Ur folkhushållets synpunkt kommer detta helt naturligt att vara välmotiverat. För fisket som näringsgren är det lika naturligt att möjligheter till goda förtjänster även kommer att animera till krav på tilldelning av olja. Jag kan därför bara med några ord klargöra utskottsmajoritetens grund för sitt ställningstagande och sammanfattningsvis säga, att det då också bör kunna godtagas att fisket i sin helhet bär sin del av kostnaden för en nödvändig beredskapslagring av olja.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

Herr talman! Jag känner litet medlidande med herr Engkvist för att han har en besvärlig sak att försvara — det kan man inte komma ifrån. Han säger att det inte går att lösa detta problem på ett vettigt sätt, därför att man inte kan få en riktig kontroll på vilka båtar som fiskar utanför våra farvatten, d. v. s. på internationellt vatten. Det är en sak som är hur lätt som helst att ordna. Denna fråga har vi nämligen diskuterat med de oljeleverantörer som förser de större fiskebåtarna med olja och vi har haft kontakt med myndighetspersoner som både tror och vet att det går att ordna. Det beror bara på om viljan finns eller inte. Många oljehandlare, som sysslar med detta dagligdags, tycker att det är horribelt som det nu är.

Alla som sysslat med detta tycker det är horribelt — bara utskottet anser att det är i sin ordning. Här sades också att fiskarna säkerligen kommer att kräva sin del av oljan. Ja, jag har erfarenheter från det senaste världskriget och vet hur lätt det är att kräva någonting i en sådan situation. Man får vara tacksam och glad och ta emot det lilla man får för att kunna bedriva sitt yrke. Det sades även att fiskarna kommer att erbjuda sin flotta till militären. Så går det inte till. Militärmyndigheterna har ett fullständigt register på fiskeflottan och inkallar efter eget bestämmande vilka båtar de vill. Vidare nämndes fiskpriserna, men att man via dessa skulle få kompensation för en avgift som orättmätigt tas ut är väl ändå alltför långsökt.
Herr talman! Herr Åberg nämnde möjligheterna till kontroll, men jag vidhåller att det kommer att bli mycket svårt att klara av en sådan.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

Herr talman! Jag fasthåller vid att det inte är någon svår sak att förse fiskarna med olja och att hålla reda på vilka som fiskar på internationellt vatten. Det kan vara riktigt att denna fournering ofta sker genom t.ex. egna intresseföreningar; men detta förhållande gör det ännu mer säkert att det kan ordnas på ett bra sätt. Jag har, som jag sade, en känsla av att det är svårt för herr Engkvist att tala i denna sak. När jag gick upp i talarstolen rann mig i minnet en strof som jag i min tidigaste ungdom läste i Eddan: gör bäst i att tiga; att intet han vet, blott han ej talar för mycket.»

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag tror att uppgifterna i utlåtandet står sig gott vid en närmare granskning. Jag kan inte se att det genom de motiveringar, som nu anförts, har framkommit någonting som skulle jäva vad som sägs i utlåtandet.

Herr talman! Arbetstidens längd regleras genom såväl lagstiftning som avtal. Lagstiftningen anger endast vissa huvudprinciper beträffande arbetstidens begränsning, medan avtalen innehåller den efter varje arbetstillfälle avpassade och i detalj ingående regleringen. Statsmakternas intentioner är nu att lagstiftningen skall göras mera omfattande. Den genomgående principen i LO avtalen är att arbetstiden vid dagarbete, tvåskiftsarbete och treskiftsarbete med söndagsuppehåll skall utgöra 42,5 timmar per vecka. Vid treskiftsarbete utan söndagsuppehåll — kontinuerlig drift är arbetstiden 42 timmar per vecka. Detta innebär att arbetstiden för dem som är sysselsatta i kontinuerlig drift i realiteten är längre än för dem som har dagarbete, tvåskiftsarbete och treskiftsarbete med söndagsuppehåll, om hänsyn tas till alla helgdagarna. För dessa arbetare är arbetstiden i genomsnitt för hela året 40,5 timmar per vecka, om hänsyn tas till alla helgdagar. Det är därför motiverat att omgående sänka arbetstiden för dem som arbetar i kontinuerlig drift från 42 till 40,5 timmar per vecka. Det obekvämhetstillägg som utgår är motiverat av arbetstidens förläggning och ej av dess längd. Ur rättvisesynpunkt är det ej acceptabelt att de som arbetar i kontinuerlig drift har en längre arbetstid än andra. i Herr talman! Jag avlämnade i våras en motion i detta ärende, men behandlingen därav har uppskjutits till i höst i väntan på en proposition i frågan. När vi behandlade motionen i andra lagutskottet hänvisade utskottet till denna proposition, som skulle komma att läggas fram med anledning av det resultat som väntas från arbetstidskommittén vilken har arbetat sedan 1963. Utskottet avslog motionen med hänvisning till att det av motionärerna berörda spörsmålet skulle tas upp till behandling. Vid läsning av denna propo sition, som nu är framlagd, kan jag inte finna att man beaktat detta spörsmål, vilket gör mig besviken. Jag kan inte nu framställa något yrkande, eftersom jag saknar lagtext, men jag ber att få återkomma efter jul.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad är själv huvudmotionär i denna kammare. Han har inte vid utskottsbehandlingen framfört någon avvikande mening gentemot utskottets ställningstagande. Det är riktigt, som herr Johansson säger, att i den lagrådsremiss som nu har delats på våra bänkar inte står någonting om det problem som upptas i denna motion. Men herr Johansson har alla möjligheter att återkomma när propositionen framläggs vid nästa års vårriksdag. Utskottet har med hänsyn till den väntade propositionen om förkortning av arbetstiden inte ansett det nödvändigt att ingå i någon sakbehandling av ett detaljärende som detta. Vi får nämligen anledning att behandla hela denna fråga i dess stora och rätta sammanhang inom ganska kort tid.

Herr talman! I tredje lagutskottets utlåtande nr 59 behandlas propositionen 134, innehållande den jordhävdslag som skall ersätta 1947 års lag om uppsikt å jordbruk. I anslutning till propositionen har motionärer från centerpartiet påpekat nödvändigheten av en god kontakt mellan lantbruksnämnderna och naturvårdsmyndigheterna samt yrkat på en ändring av lagens tillämpningsområde. På den första punkten har utskottet, genom den positiva skrivningen om nödvändigheten av utbyte av information och samråd mellan lantbruksnämnder och naturvårdsmyndigheter samt det bestämda uttalandet att man förutsätter att ett sådant samarbete sker, i huvudsak tillgodosett motionärernas begäran. Beträffande den andra punkten krävs i centermotionen att statens mark också skall omfattas av lagens bestämmelser. Enligt propositionen omfattar lagen inte mark som tillhör staten. Lagen är däremot tillämplig på mark som hör till kommun eller kyrkan, vilket vi anser vara riktigt. Men rent principiellt borde också statens mark omfattas av lagen, så mycket mer som kraven på återställande av hävden — ett föreläggande eller förbud — i regel skall riktas mot brukaren. Endast i undantagsfall, om brukaren är medellös eller hans återstående besittningstid ej är tillräcklig för hävdens återställande, skall ingripande ske mot ägarna. Enligt propositionens och utskottets förslag kan med stöd av lagen ett ingripande ske mot alla arrendatorer utom mot kronoarrendatorerna. Vi anser att en sådan skillnad i behandlingen av arrendatorerna, efter arien av den mark de brukar, inte är motiverad. Utskottsmajoriteten säger i sitt utlåtande bl.a. följande: »Det föreslagna undantaget har sin motsvarighet i den nu gällande uppsiktslagen och vissa andra lagar med tvångsrättsliga inslag. I allmänhet torde dock — även om viss lag formellt inte omfattar kronan — lagstiftningens anda och mening vara avgörande för myndigheternas handlande även i ärenden som berör kronans intressen. Det kan förutsättas att så blir fallet också i frågor som gäller hävd av jordbruksjord, som tillhör staten.> Detta uttalande anser jag utgör motivering för ett bifall till det krav som ställts i centermotionen och inte för vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Vid behandlingen av den frågan har samtliga representanter från folkpartiet och moderata samlingspartiet anslutit sig till den uppfattning som framförs i centermotionen, vilket ju också framgår av den till utlåtandet fogade reservationen. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till propositionen utom beträffande den punkt som berör lagens tillämpningsområde, där jag yrkar bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av herr Grebäck m.fl.

Herr talman! I detta förslag till jordhävdslag finns det också en bestämmelse som handlar om bortförande av matjord. Vi är några motionärer som har tagit upp det i en motion. Vi har inte fått utskottsmajoriteten med oss, utan vi har fått lov att reservera OSS.

Naturvårdslagen antogs 1964. Det gällde då att ta ställning till hur man kunde få förändra landskapet utan att naturvårdsmyndigheterna skulle kunna ingripa eller föreskriva förbud i förväg. Då berördes också matjordstäkt, som är ganska vanlig i närheten av storstäderna och som kan verka förödande på landskapsbilden. Man stannade vid att förbjuda täkt av sten, grus, sand eller lera för annat ändamål än markägarens husbehov. Det framgår av förarbetena att frågan om matjord inte ansågs vara så allvarlig att den behövde tas in i naturvårdslagen. Utvecklingen har emellertid gått vidare, och jordhävdslagen, som vi nu diskuterar och som skall efterträda uppsiktslagen, kommer väl inte heller att användas så särskilt mycket. Jag har under en lång tjänstgöringstid, närmare 40 år, endast två gånger haft att göra med uppsiktslagen. Bägge gångerna kan man säga att dess tillämpning var helt misslyckad. Om lagen finns är det klart att vissa jordägare kan finna det vara skäl att uppehålla hävden av jordbruket för att inte komma i krakel med lagen, men direkta ingrepp kommer sällan att göras. På samma sätt förhåller det sig enligt min mening med matjordstäkten. Det står att lantbruksnämnden kan göra det här förordnandet beträffande odlad jord o.s. v., men det kommer alltid att ske i efterhand.

Men tillämpningen av förslaget i propositionen är inskränkt ytterligare. Det är inte bara inskränkt till de två nämnda jordbrukskategoriernas marker utan statens jord undantages även i propositionen. Det hörde vi också av den fö regående talaren. Där har vi dock reserverat oss. Vi vill att statens jord skall vara medtagen. Likaså är mark rubricerad som >»annan fastighet» inte heller medtagen, och det är givetvis ganska mycket jordbruksjord som ligger i sådana fastigheter, framför allt i närheten av de större städerna. Slutligen gäller samma sak för områden inom stadsplan och byggnadsplan. Möjligheterna att tillämpa bestämmelsen är sålunda inte obetydligt inskränkta. I diskussionen i utskottet framfördes också den invändningen att det med tillämpning av naturvårdslagen är krångligt och tar lång tid att få tillstånd att ta bort matjord, vilket man behöver göra framför allt när man vill plantera skog. Men nu bestämmer man sig inte från den ena dagen till den andra att plantera skog, och därför kan man i det fallet alltid ha en övergångstid. Tyvärr måste man också säga att mycket av den skogsplantering som kommit till stånd — även en del av den som skett med hjälp av statsbidrag — har varit ganska förödande för landskapsbilden. Det är inte heller så säkert att man på alla områden som skogsplanterats får ut något av värde av planteringen i framtiden eller att marken varaktigt kan användas som skogsmark. Naturligtvis skall vi tillvarata jordens produktionsförmåga. Om den inte kan användas till åker skall man givetvis försöka att plantera skog på den. Men det finns förmodligen anledning att fundera litet innan man går vidare med sådan plantering inom vissa områden. I riktlinjerna för den fortsatta jordbrukspolitiken, som senare behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 45, sägs att man skall ta naturvårdshänsyn — inom ramen för jordbrukspolitiken — i den mån detta är möjligt. Man vill emellertid göra en klar åtskillnad mellan jordbrukspolitik och naturvårdspolitik. Vi vet dock att lantbruksnämnderna i sina göranden och låtanden tar naturvårdshänsyn, och med hänsyn till att man redan gått så långt tycker vi att man i varje fall borde överväga att jämställa reglerna om matjordstäkt med bestämmelserna om stentäkt, grustäkt och sandtäkt och överföra dem till naturvårdslagen. Vi har inget förslag till ändring av lagtexten, men vi vill skriva till Konungen och hemställa att förberedelser göres för en sådan ändring av lagen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen III, vid E i utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först uttala min tillfredsställelse över att den gamla vanhävdslagen går till historien och ersätts med den föreslagna nya lagen. Den matjordstäktslag som föreslagits av departementschefen är ju anpassad till den moderna utvecklingen inom jordbruket, och det är bara på ett par punkter som jag har betänkligheter att anföra. Med anledning av herr Tobés anförande vill jag framhålla att jag inte kan dela hans uppfattning att det finns fördelar att vinna på införande av ett tillståndstvång för matjordstäkt i naturvårdslagen. Vi skall ha klart för oss att det föreligger ett i hög grad legitimt behov av att förse nybyggnadsområdena på skilda håll i vårt land med matjord, och detta gäller inte minst i tätortsområdena. Jag tycker också att det är riktigt att man i det här fallet lägger tyngdpunkten i första hand vid rationaliseringssynpunkterna och inte vid naturvårdssynpunkterna. Med tanke på framtiden är det allvarligare att ta god åkerjord ut ur produktionen än att få de ur naturvårdssynpunkt beklagliga spår som en jordtäkt kan lämna efter sig. Man brukar säga att naturen läker alla sår. Visserligen är det fråga om att ta bort matjord till ett djup av kanske 30 å 35 cm, men sedan kommer vegetationen småningom tillbaka. I det fallet tycker jag nog att vad som sker är ganska uthärdligt även ur naturvårdssynpunkt. Jag anser att det är mycket allvarligare att ta bort sådan matjord som behövs för komplettering av närliggande jordbruk. Då kan det vara berättigat att vägra jordtäkt. Jag tycker att den utformning som jordtäktsbestämmelserna fått i den föreslagna lagen väl ansluter sig till det behov som kan anses föreligga ur samhällets synpunkt. Sedan vill jag kort och gott säga att jag helt ansluter mig till de skäl som herr Josefson i Arrie har anfört som motivering för reservation nr I vid B i utskottets hemställan. Herr talman! Jag ber att beträffande punkt B få yrka bifall till den nyssnämnda reservationen I och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att enligt min uppfattning den bästa naturvården just är att idka jordbruk på jordbruksjord. Min avsikt var ju att man genom överflyttning av frågan till naturvårdslagen skulle kunna klara den jord som behövs för jordbruk men kanske också litet därutöver. Det är det man inte gör med jordhävdslagen.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande föreligger två motiverade reservationer. Utskottet är i allt väsentligt överens bortsett från de små detaljerna i reservationerna. Utskottsmajoriteten har för sin del följt Kungl. Maj:ts proposition nr 134. Jag vill, herr talman, erinra om vad departementschefen anfört i propositionen: »Uppsiktslagen är tillämplig på alla ägarkategorier utom kronan. Jag anser i likhet med utredningen att jordhävdslagen skall ha samma tillämpningsområde. Den strukturutveckling som skall kunna främjas med stöd av lagen är givetvis lika angelägen för alla ägarkategorier. Att statens mark trots detta bör hållas utanför lagen sammanhänger med att det inte är behövligt att gentemot staten tillämpa jordhävdslagens speciella procedur. Det ligger i sa kens natur att erforderligt samråd sker mellan lantbruksnämnden och andra organ som förvaltar statlig egendom.» Jag vill också erinra om att förslag med liknande innehåll som reservanternas inte har framförts i riksdagen i anslutning till tidigare propositioner i dessa jordbruksfrågor. I varje fall har de inte gjort det 1927, då lagen angående uppsikt å vissa jordbruk beslutades, inte i anslutning till behandlingen av förslaget om 1942 års vanhävdslag och inte heller när propositionen rörande uppsiktslagen behandlades 1947. Man har icke tidigare haft anledning att inkludera statens jord under gällande bestämmelser på detta område, och ännu mindre nödvändigt anser jag det vara just nu sedan dessa frågor blivit mer och mer allmänt uppmärksammade bland folk. Här har jag förmånen att kunna hänvisa till herr Tobés anförande, i vilket han uppgav att hans långa arbete på detta område endast några få gånger givit honom anledning att arbeta utifrån de utgångspunkter som lagen föreskriver. Det har inte heller, herr talman, enligt mitt förmenande framkommit någonting som rimligen kan ge anledning till att fatta beslut enligt reservanternas förslag. I reservationen III av herrar Skårman och Tobé tas frågan om införande i naturvårdslagen av tillståndstvång för matjordstäkt upp till behandling, och reservationen utmynnar i en hemställan att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag till införande av sådant tillståndstvång. Såväl utredningen som departementschefen har stannat för att lantbruksnämnderna skall handha dessa frågor. Departementschefen har liksom utredningen och lantbruksstyrelsen ansett det >»nödvändigt med bestämmelser som gör det möjligt att snabbt gripa in mot sådan matjordstäkt som motverkar jordbrukets rationalisering». Och departementschefen skriver vidare: >»Lämpligen kan lantbruksnämnden ges möjlighet i första hand att förbjuda täkt på viss fastighet.

Jag tror för övrigt att det kan vara lämpligt att naturvårdsorganen får försöka klara de problem som de redan har sig anförtrodda, innan ytterligare arbetsuppgifter av denna art läggs på dem. Och härvidlag har jag nöjet att kunna åberopa utskottets värderade ordförande. Jag delar hans mening att man inte bör gå på herr Tobés linje. Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden och de många talare som återstår skall jag inte argumentera ytterligare i frågan utan yrkar nu bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag lovar att fatta mig mycket kort. Till utskottets betänkande har jag fogat en blank reservation, och detta tarvar kanske en förklaring. skiftat i och med dödsfallet.

Bouppteckning skall som alla vet göras inom tre månader efter dödsfallet. I ett dödsbo med endast en dödsbodelägare fordras inget arvskifte; dödsboet är då att betrakta som skiftat i och med bouppteckningens upprättande. Om dödsboet däremot består av flera dödsbodelägare kan arvskiftet uppskjutas och skogskontot avvecklas på normalt sätt. Utskottet har inte velat bestrida att ett enmansdödsbo har sämre möjligheter än andra dödsbon att utan beskattningskonsekvenser avveckla ett skogskonto. Jag vet att det inte är många som berörs av denna fråga men den omständigheten får inte hindra att åtgärder vidtages för att rätta till en uppenbar orättvisa. Meningen med skogskontot är att åstadkomma en rättvis fördelning av skogsintäkterna på flera år och därmed ett bättre avvägt skatteuttag. För ett enmansdödsbo finns inte den möjligheten och följden blir att det drabbas av en skatteskärpning. Såsom utskottet framhållit är frågan föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Låt mig därför, herr talman, bara uttala en önskan om att Kungl. Maj:t måtte välvilligt pröva förutsättningarna för att få till stånd en mera rättvis avvägning av möjligheterna för enmansdödsbon att avveckla sina skogskonton. För närvarande är dessa enmansdödsbon missgynnade i jämförelse med Öövriga dödsbon. Oavsett vem som är inne havare av ett skogskonto borde det finnas möjlighet att bestämma en viss avvecklingsperiod för dödsbon. Om så ej sker, kan innehav av ett skogskonto innebära en skatteskärpning. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i betänkandet nr 71. Mot bakgrund av en utveckling, som innebär att parkeringsärenden i allt större utsträckning måste avskrivas därför att det inte kan ledas i bevis vem som fört fordonet, föreslås ett straffansvar för fordonsägaren. Ansvaret skall gälla förseelser, där parkeringsbot kan användas, och inträda när det inte är utrett vem som begått förseelsen. ring samt att vederbörande utskott utarbetar erforderlig lagtext».

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 140, som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 61, föreslås att ägaransvar skall införas i stället för föraransvar vid parkeringsförseelser. Bakgrunden till förslaget har varit att folk i allt större omfattning smiter ifrån parkeringsböterna. Det har varit omöjligt för polisen att utreda vem som har fört bilen vid nämnda tillfälle. Av den statistik som har sammanställts i samband med. propositionen framgår det tydligt att man inte kan nöja sig med denna utveckling. Det har varit alltför kostsamma utredningar och alltför stora problem för polisen att klara i denna fråga. Jag är fullt överens med både utskottet och departementschefen att det är viktigt att vi får denna lag så att det blir en bättre ordning när det gäller att fastställa vem som är skyldig till en parkeringsförseelse. I utredningen har man emellertid gått förbi en sak som jag tagit upp i motionen II: 1264, nämligen frågan om leasingföretagen. Det har blivit mer och mer aktuellt att vissa företag hyr ut bilar under en tid av upp till ett år eller längre. Det finns även korttidsuthyrning som bland annat statens järnvägar har bedrivit. Dessa företag kan få problem om ifrågavarande lagförslag går igenom. När ägaren skall stå ansvarig har han skyldighet att betala bötesbeloppet för hyresmannen. I detta sammanhang kommer självfallet statens järnvägar att få problem. De har cirka 1500 bilar som hyrs ut till resenärer, och det kan bli problem om de skall stå för bötesbeloppet. Jag har därför i motionen föreslagit att när det gäller leasingföretag skall hyresmannen stå ansvarig för parkeringsförseelser. Tredje lagutskottet, som har behandlat min motion, säger att denna fråga inte uppmärksammats i propositionen och att det kanske kan bli problem, men utöver detta vill utskottet inte gå längre än propositionen. Eftersom det varit besvärligt för polisen att utreda vem som fört bilen, måste vi ha klart för oss att detta kommer att bli lika svårt för ägarna av dessa bilar; även om man gör upp ett hyresavtal kommer det att föreligga samma problem som tidigare.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

Herr talman! Det föreligger tydligen inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och motionären om att överträdelser mot parkeringsbestämmelserna inte kan tolereras och att det måste göras någonting för att vi skall få en broms på detta. Nu anser motionären och reservanterna att det föreliggande förslaget kommer att medföra alldeles speciella svårigheter för de företag som hyr ut bilar. Man har framhållit att t.ex. staten i ökad utsträckning hyr in bilar och låter sina befattningshavare låna dem. Jag har litet svårt att förstå att det skulle vara svårare för dessa firmor än för andra som lånar ut bilar att hålla kontroll på förarna. Detta system borde ju rimligen leda fram till att man införde något slags körjournaler, kortsystem eller dylikt, som den som för bilen får fylla i och helt enkelt lämna ifrån sig till nästa förare eller till kontoret då han lämnar tillbaka bilen. Jag tycker inte att det borde föreligga så stora svårigheter som man här vill göra gällande när det gäller att åstadkomma en kontroll.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

Herr talman! Jo, jag tycker att det är en väsentlig skillnad mellan att låna en bil av föräldrar och att låna en bil av SJ. Det är ju mycket svårt för uthyrningsfirman att bedöma hurudan hyresmannen är; det är t.o.m. ibland alldeles omöjligt. Och här hjälper det inte vad man skriver för avtal — ägaren får ändå stå för förseelsen. Meningen är — det har framskymtat i propositionen — att man skall kunna nedbringa antalet parkeringsförseelser och därmed lösa. de problem vi har bl.a. på vintern med snörenhållning. Sitter man i en trafik nämnd i en större stad så vet man vilka problem vi har med det. Det är självklart att hyresmannen, om han vet alt han inte drabbas av något bötesföreläggande, kommer att felparkera oftare. Skälet härtill är detsamma som det departementschefen anger i sin proposition; det är ägaren som skall bära det ansvaret. Det väsentliga ändamålet med propositionen är att vi skall nedbringa antalet parkeringsförseelser, men syftet ernås ej i detta fall. Herr talman, jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Utskottsmajoriteten liksom departementschefen medger att man kan ha principiella betänkligheter emot ett ägaransvar som är utformat såsom i propositionen. Men den minskade respekten för de gällande parkeringsbestämmelserna, som kan sättas i samband med att trafikanterna i ökad omfattning får klart för sig att det nuvarande regelsystemet inte erbjuder tillräckliga möjligheter att beivra brott mot bestämmelserna, är mycket oroande. Det är nödvändigt att göra något åt detta. Med hänsyn härtill får betänkligheterna vika, även om det kan anföras att det ur rättvisesynpunkt kanske inte är helt tillfredsställande att man måste tillgripa dylika metoder. Men utskottsmajoriteten har också mycket kraftigt understrukit att dessa bestämmelser inte får tas till intäkt för att underlåta att göra tillbörlig utredning om vem som i verkligheten fört fordonet vid brott mot parkeringsbestämmelserna. Vi förutsätter att polisen kommer att göra allt för att försöka utreda vem som fört bilen. Det är riktigt att när detta inte kan uppdagas faller ansvaret på den som äger bilen. Det torde emellertid inte finnas andra möjligheter än att gå fram på de föreslagna linjerna för att få en bättring till stånd.
Herr talman! Herr Grebäck förutsät ter att polisen gör allt för att utreda skulden. Men det är självklart att när polisen vet att den har ägaren så att säga i nätet blir den med sitt stora arbetsprogram mindre benägen att ta iiu med denna utredning. Den har en som är ansvarig, och vi kan inte räkna med att polisen i större omfattning skall leta reda på hyresmannen. Nu sägs i utlåtandet: »>Utskottet förutsätter emellertid att frågan följs med uppmärksamhet och att erforderliga åtgärder snarast vidtas om utvecklingen påkallar det.> Inom utskottet tvivlar man alltså på att det skulle vara så bra när det gäller leasingföretagen att man har ägaransvar. Då tycker jag att utskottet hade kunnat biträda motionens syfte — att hyresmannen skall ha ansvaret.
Herr talman! Jag fäste mig vid herr Grebäcks yttrande om betänkligheter inför själva beslutet. Jag känner inte några som helst betänkligheter inför detta beslut. I det resonemang som förs talar man i allmänhet om personbilägarna. Men vi har en annan grupp som vi också bör uppmärksamma i detta sammanhang, nämligen lastbilägarna, som i dag saknar skyldighet att redovisa var deras fordon skall vara parkerade när de inte används. Nu låter lastbilägarna i mycket stor utsträckning sina chaufförer ta med sig fordonen ut i bostadsområdena för att parkera dem på parkeringsområden som är avsedda för personbilsparkering. Det har varit synnerligen svårt att klara upp detta problem därför att man har fått gå till de olika förarna. Har man vidtagit en åtgärd, har föraren snart flyttat bilen till en annan plats i bostadsområdet. Men detta förslag ger oss en möjlighet att få ägaren att se till att han har uppställningsplatser för sina lastfordon. Jag hälsar det således, herr talman, med tillfredsställelse.

Herr talman! I den nya hyreslag som vi nyligen antagit finns två väsentliga avsnitt: ett väl genomtänkt och väl utformat besittningsskydd och ytterst betydelsefulla bestämmelser om reparationsskyldighet. I syfte att möjliggöra detta senare förslag om reparationsskyldighet har man betydligt förbättrat de ekonomiska villkoren för fastighetsägarna. I det enskilda fastighetsbeståndet kan en fastighetsägare få ersättning för såväl yttre som inre reparationer efter helt andra grunder än tidigare. Detta möjliggör en reparationstrygghet som tidigare inte fanns. I de allmännyttiga bostadsföretagen träffas överenskommelser mellan bostadsföretagen och hyresgästparten som garanterar en god reparationsstandard och bestämda tidsintervaller. I de bostadskooperativa företagen har den enskilde bostadsrättsinnehavaren egen reparationsfond för inre reparationer, en reparationsfond som följer lägenheten och som inte kan tagas ut när lägenheten överlåtes. Samtliga dessa former av reparationsgarantier är av stort värde och varje avvikelse från dessa mönster kan skapa onödiga prejudikat i den viktiga reparationsskyldigheten. Det är därför vi motionärer vill varna för avsteg från de viktiga principer som ligger till grund för den nya hyreslagen. Även ett kooperativt företag som Stockholms Kooperativa bostadsförening borde kunna inpassas i det mönster som skapats i hyreslagen. Föreningen är ett företag som inte har direkt bostadskooperativ karaktär, utan lägenheterna uthyres med bostadsrätt, och en reparationsfond borde i det läget efterlikna det system som tillämpas av de allmännyttiga bostadsföretagen. Med hänsyn till att utskottet har gjort en ytterst positiv skrivning och väl förstår motionärernas synpunkt har vi endast velat i ett särskilt yttrande ytterligare redogöra för de motiv som ligger till grund för vår motion och velat understryka betydelsen av den reparationsplikt som lagen innehåller och som man inte borde ha gjort några avvikelser ifrån.

Herr talman!

Enligt propositionen skulle en förutsättning för rätt till inlösen vara att kommun gör sannolikt att trafikförsörjning i orten eller bygden främjas om trafiken utövas av kommunerna. 1 anslutning till propositionen har i en centermotion framhållits betydelsen av att en mycket noggrann utredning göres, innan ett sådant ärende avgörs. I motionen framhålls vidare nödvändigheten av att trafikförsörjningsplaner upprättas såväl regionalt som lokalt. Vi anser att detta är nödvändigt för att man skall kunna bedöma, huruvida det ur trafikförsörjningssynpunkt kan vara en fördel med ett kommunalt övertagande av något trafikföretag.

Framställning av kommun om företrädesrätt vid nyetablering eller om återkallelse av tillstånd bör vara väl förberedd och underbyggd. Ytterst faller ansvaret på länsstyrelserna i egenskap av beslutande myndigheter. Dessa bör också kunna ta initiativ exempelvis till att inventering av den kollektiva trafikens linjesträckning, turtäthet, trafikunderlag m.m. utförs inom länen i samverkan med regionala och lokala organ m.fl.> Utskottet säger vidare att utskottet förutsätter att denna planering och utredning kommer till stånd. Vi hade i förra veckan en debatt om trafikpolitiken och även i det sammanhanget uttalade sig riksdagen för upprättandet av regionala och kommunala trafikförsörjningsplaner. Beträffande en annan punkt i propositionen har i centermotionen yrkats på att beslut av värderingsnämnden skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t. Utskottet har inte kunnat enas på denna punkt. I en till utskottsutlåtandet fogad reservation av herr Nils-Eric Gustafsson m.fl. har vi fasthållit vid den i centermotionen framförda uppfattningen. Även om Kungl. Maj:t skall utse värderingsnämnden och utfärda de regler enligt vilka nämnden har att verka måste dessa emellertid vara myceket allmänt hållna, och i praktiken blir spelrummet för olika uppfattningar i värderingsfrågorna säkerligen betydande. Särskilt gäller detta i de fall då värdering av tillgångar och rörelse efter marknadsvärdet inte kan äga rum, varför en mera skönsmässig värdering måste tillgripas. Reservanterna anser därför att talan mot värderingsnämndens beslut bör från såväl principiella som rättssäkerhetssynpunkter få fullföljas till Kungl. Maj:t. Herr talman! Med den anförda motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservationen II av herr Nils-Eric Gustafsson m.fl. och i övriga avsnitt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende som behandlas i detta utlåtande kan ju skenbart tyckas vara rätt obetydligt, men enligt min uppfattning rör det sig principiellt om någonting ganska nytt och säreget, varför det trots den sena timmen kan finnas anledning framföra några rent principiella reflexioner. Det gäller alltså att stimulera kommunerna att överta trafiktillstånd som enskilda företag fått. Det är i och för sig ingenting nytt att det uppstår kollisioner mellan enskild rätt och samhällets intressen. Det finns parallellfall när det gäller stadsplanefrågor, där vi har ett expropriationsinstitut med uppgift och syfte att vid intressekollisioner se till att ingen enskilds rätt trädes för när.

Man skall i stället utse en värderingsnämnd på tre personer, som har att värdera företagets tillgångar. Vid den värderingen skall man enligt propositionen ta hänsyn till någonting som kallas för substansvärdet, men det finns ingenstans angivet vad detta värde är för något. I aktiebolagslagens mening är substansvärdet lika med det nominella aktiekapitalet. är det något sådant man här lekt med, eller vad är det annars man har tänkt sig? En annan sak som gör att man ställer sig tveksam rent principiellt är, att för att länsstyrelsen skall kunna återkalla ett trafiktillstånd och ge det tillståndet till kommunen fordras det bara att kommunen kan göra sannolikt att trafikförsörjningen i orten eller bygden därigenom främjas. Däremot finns det inga fasta kriterier uppställda om vad denna sannolikhetsbedömning skall bygga på. Givetvis är vi alla intresserade av att få en så tillfredsställande kollektiv trafikförsörjning som möjligt. Jag har emellertid svårt att inse att kommunerna måste engageras för att säkerställa en sådan. Man talar om att det föreligger ett samordningsintresse, och det finns självfallet också ett behov av samordning. Jag föreställer mig dock att det inte kan vara så stora svårigheter förenade med att åstadkomma en sådan även om det råkar vara fråga om företag under olika ägarkategorier. En samordning är något som alla parter har ekonomiskt intresse av, och jag har därför svårt att förstå varför den föreslagna vägen skulle vara den enda framkomliga. Vad som ytterligare talar emot propositionen är att den aktuella sektorn av företagsamheten för närvarande är föremål för två statliga utredningar. Jag har svårt att förstå varför det skall vara sådan brådska med att genomföra den föreslagna ändringen i förordningen, att man inte har tid att invänta den översyn som de pågående utredningarna skall göra. Det finns självfallet motiv bakom detta handlande, men såvitt jag förstår är huvudskälet av socialiseringsnatur. Det är helt naturligt att en regering med en socialistisk ideologi, som jag kan respektera även om jag har en motsatt uppfattning, vill genomföra en näringspolitik inom detta område i linje med sin ideologi. Lika klart vill jag från min ideologiska utgångspunkt avstyrka att riksdagen genom ett bifall till det föreslagna yttrandet skulle ställa sig bakom den ideologi som detta är ett uttryck för. Herr talman! Med vad jag i korthet anfört ber iag att få yrka bifall till den

Herr talman! Enligt proposition nr 155 har regeringen bett att få inhämta riksdagens yttrande om en ändring i förordningen om yrkesmässig automobiltrafik. Det gäller alltså möjlighet för kommuner att överta tillstånd till busstrafik med en del specialbestämmelser. I denna debatt och även i utskottet har talats om att man inför en ny expropriationsrätt utan sådan lagstiftning som förutsätts i regeringsformen. Det är klart att man måste vara litet betänksam på den här punkten. Jag kan hålla med herr Krönmark i mycket av vad han yttrade. I regeringsformen står det att »kungen får ingen avhända eller avhända låta något gods löst eller fast utan rannsakning och dom i den ordning Sveriges lag och stadgar föreskriva».

Jag föreställer mig att en förordning inte kan betraktas som »lag eller stadga.» Förklaringen är väl den att här gäller det ingen exklusiv rätt för den som har en koncession, utan den kan dras in av olika orsaker. Vad som nu utföres är väl att man tar fram regler för hur man skall kunna ge ersättning till de företag som löses in. Det har ju skett många frivilliga inlösningar av sådana här företag, men det är också många som har stoppats, beroende på att man inte har haft regler för hur ersättningen skall utgå. Nu har man formulerat det ungefär som man gjort i jordförvärvslagen, men denna är dock en lag. Man säger i jord förvärvslagen att om man får nej från lantbruksnämnden till att förvärva ett jordbruksområde så blir staten skyldig att inlösa om så begäres. På samma sätt här; får man inte bibehålla sin koncession utan kommunen vill överta den — och kommunen har alltså företräde enligt den nya förordningen — så är kommunen skyldig att betala för det om man anmäler det inom viss tid. Det är möjligt att man med denna konstruktion kan komma ifrån att detta är ett expropriationsliknande förfarande, men det hade varit välgörande om detta resonemang förts även i propositionen, men så har inte skett. Departemenschefen säger att kommuner och landsting redan förut engagerat sig ganska mycket i sådana trafikföretag — och det är väl riktigt. Kommuner och landsting lägger ned ungefär 200 miljoner kronor netto om året på kollektiv trafik. Ganska stor del faller väl på Storstockholmsområdet, så det kanske inte kan röra sig om så stora summor i andra delar av landet. Det samband mellan stadsplanering och översiktsplanering som busslinjeföringen och den koHektiva trafiken över huvud taget har anser jag talar för att man kan acceptera själva principen i propositionsförslaget. Om man inte har möjlighet att arrangera trafiken efter en plan eller koordinera bebyggelseplanen och trafikplanen, blir det ett dåligt resultat av det hela. Kommunen har planmonopolet och bör också ha möjlighet att överta företag för kollektiv trafik, om kommunen så önskar och har råd till det. Det är sådana resonemang som hänger ihop med den s.k. O-taxan. Det kan vara förmånligt för kommunen att ha en O-taxa för längre bort belägna stadsdelar. Det kan ligga i kommunens intresse att folk vill bosätta sig i ytterområdena och inte i andra delar där trafiken är intensiv. Det finns exempel på att man både utomlands och i Sverige i varje fall har diskuterat ett införande av O-taxa. Det finns redan samarbete mellan enskilda, statliga och kommunala företag och det kommer väl att fortsätta. Men i några fall torde det vara motiverat att det ges möjlighet till en sådan här indragning till kommunerna. Värdena skall jag inte gå närmare in på; både herr Krönmark och herr Josefson i Arrie har berört dem. Men jag tror inte att det nämnda substansvärdet i allmänhet är en lämplig bedömningsgrund. I propositionen anges dock vissa förhållanden till vilka hänsyn skall tas — det gäller tidigare avkastning, det gäller om tillträdaren får ett färdigt organiserat företag att bara överta och en del annat. Detta ligger ganska nära det jag gärna skulle ha sett nämnt i propositionen, nämligen att hänsyn skall tas även till goodwillvärdet, såsom vanligt är vid övertagande av både fast och lös egenodm, i varje fall då övertagandet sker tvångsvis eller då man gör det till sin egen fördel. Jag hoppas att de gjorda uttalandena leder till att det blir skäliga ersättningar när lagen skall tillämpas i detta avseende. : Sedan kommer jag till reservationen II under mom. B i utskottets hemställan som gäller rätten att föra talan mot värderingsnämndens beslut. Utskottet säger: »Spelrummet för olika uppfattningar i fråga om värdet kan med hänsyn härtill och till beskaffenheten av den egendom det i allmänhet blir fråga om antas bli ganska litet.» Vi reservanter har helt motsatt uppfattning, vilket vi uttrycker så här: »I praktiken blir spelrummet för olika uppfattningar i värderingsfrågor säkerligen betydande». Denna skillnad beror på att jag inte tror. att man kan gå på den princip som i: propositionen införts som första grundsats utan att man måste ta hänsyn till en: hel del andra omständigheter som jag tidigare omnämnt. När man då skall värdera måste det bli fråga om skönsmässiga bedömanden där man kan komma fram till: helt olika resultat.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

Herr talman! Herr Tobé har i väsentliga stycken redogjort för uppläggningen av utskottets utlåtande, i varje fall utan att gå in på reservationen II. Han har refererat utskottets skrivning och jag ansluter mig helt till denna. Med hänvisning till utskottets utförliga motivering och ingående skrivning ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och alltså avslag på reservationerna.

Herr talman! Motioner i detta ärende har kommit igen nästan som en följetong. Ofta har de behandlats vid en tid på dygnet då samtliga ledamöter är beredda att försöka åka hem, och jag vet att många därför har irriterats av dem. Jag skall inte ta upp någon lång debatt i dag. Efter den behandling som utskottet givit Kullabergsmotionerna denna gång känner jag mig snarare föranledd att tacka utskottet för det sätt på vilket det har uppfattat frågan. Utskottet måste ha rönt mycket starkt intryck av de remissvar man erhållit från olika myndigheter, vilka klart dokumenterat vilka linjer som är de riktiga. Jag hoppas bara att de myndigheter, som nu skall ta ställning till frågan, förstår det önskemål som riksdagen har uttryckt. Jag ber ännu en gång att få tacka utskottet.

Herr talman! Jag kan inte vara riktigt lika belåten som herr Henningsson var när han tackade utskottet för dess skrivning beträffande hans motion. Det är inte med tanke på antalet sidor i utlåtandet som jag är kritisk mot utskottet, utan det är just med anledning av skrivningen. Därför ber jag att få ta några minuter i anspråk för att redogöra för en enligt min mening mycket viktig fråga. Vi är några motionärer som i motionerna I: 847 och II: 962 konstaterar att för stora grupper av vårt folk lagfäst semester nu är en realitet. Flertalet löntagare har fyra veckors semester, och vi noterar med tillfredsställelse att ökningen av vårt lands samlade resurser har givit en levnadsstandard, som kan ta sig uttryck även på detta sätt. Dagens samhälle med sina krav på ökad effektivitet hos de anställda skapar behov av vila och rekreation. En längre, sammanhängande semester är en nödvändighet för att man skall orka med den många gånger pressande arbetsmiljön. Samtidigt konstaterar vi emellertid att det i vårt land fortfarande finns grupper som inte åtnjuter lagfäst semester. Till dem hör jordbrukarna. Men därutöver finns det inom andra företagargrupper minoriteter som inte har lyckats lösa sin semesterfråga. Som exempel kan nämnas hantverkare och fiskare. Det är ett rättviseoch jämlikhetskrav att frågan om semester och fritid löses även för dessa grupper. I motionerna framhålls vidare att människorna i allt större utsträckning söker sig till arbeten som ger en hygglig semester och fritid. De yrken som inte kan följa med utvecklingen på detta område måste bedömas ha sämre förutsättningar att hävda sig i konkurrensen om arbetskraften. För unga människor som står i valet av yrke måste det vara mindre lockande att ägna sig åt ett yrke som ger ringa möjligheter till semester och fritid. Det är väl inte för mycket sagt att den yrkesgrupp som tidsmässigt är starkast bunden till sitt yrke är jordbrukarna. Talet om jordbruket som en fri och självständig näring är inte sant vad beträffar möjligheten att ta ut semester. Djurskötseln kräver daglig insats från brukarens sida. Många jordbrukare har under sina aktiva år haft få lediga dagar. När sjukdom har inträffat har det varit hustruns lott att träda till, och där detta inte varit möjligt har grannar fått bistå. Vi motionärer anser att i rättvisans och jämlikhetens namn något måste göras för att även de här berörda grupperna skall kunna erhålla ledighet och vi har därför anhållit om en utredning. Vad säger då utskottet? Jag noterar med tacksamhet att utskottet på de få rader där motionerna behandlas har uppmärksammat den bundenhet som jordbrukarna har till sin näring. Utskottet skriver: »Det är givetvis angeläget att jordbrukarna i likhet med andra yrkesgrupper kan beredas tillfredsställande möjligheter till ledighet från arbetet.» Vidare anser utskottet det mindre lämpligt — eftersom det är fler yrkesgrupper än jordbrukarna som får vidkännas olägenheter — att en speciell utredning tillsättes enbart när det gäller lösningen av jordbrukarnas semesterfråga. Utskottet förlitar sig på att jordbrukarnas egna organisationer skall kunna lösa denna fråga. Slutklämmen i utskottsutlåtandet blir ett avslag. Två av mina partikamrater här i kammaren har för all del fogat ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet, i vilket de gör det viktiga påpekandet att lösningen av denna semesterfråga medför ekonomiska konsekvenser och att det bör vara staten som tillskjuter en del av de pengar som behövs. För övrigt följer de utskottet och yrkar avslag på motionerna. Av de remissorgan som yttrat sig över dessa motioner stöder RLF dem helhjärtat. Övriga två remissorgan, lantbruksstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen, är mer tveksamma till förslaget om en utredning. Jag tycker att utskottet betett sig mycket egendomligt när det gäller RLF:s yttrande, eftersom man inte i utlåtandet har berört detta med en enda rad. När vi skickar motioner på remiss brukar vi ju ta hänsyn, åtminstone i utskottsskrivningen, till de fackliga organisationer som har att företräda den grupp en motion avser. Men det har man inte brytt sig om att göra i detta fall. Jag beklagar vidare att utskottets ledamöter inte tagit kontakt med sina kolleger i Norge och inte heller har beaktat resultaten av de norska utredningar som gjorts på detta område. På andra sidan Kölen har man nämligen redan åstadkommit ganska mycket. Jag har, herr talman, betänkanden från två utredningar i min hand. Den ena utredningen tillsattes 1962 och behandlade frågan om ferie och fritid för enskilda befolkningsgrupper. Dess betänkande avlämnades 1965. Ämnet för andra utredningen som tillsattes 1966 var ferie och fritid för jordbruksbefolkningen. Utredningen avlämnade sitt betänkande 1968. Den senare utredningen har också gjort upp en ekonomisk kalkyl över hur kostnaderna skulle täckas: jordbrukarna skulle själva klara en del och en viss del skulle tillskjutas via statsbudgeten. I vårt västra grannland har man också kommit en bra bit på väg utöver de här berörda utredningarna. Från och med den 1 januari i år finns i kommunerna en organisation som svarar för s.k. lantbruksvikarie, vilken skall rycka in när sjukdom inträffar. En jordbrukare som blir sjuk skall kunna ringa till kommunalkontoret, som i sin tur ser till att arbetskraft förflyttas till den sjuke lantbrukarens gård för att klara de sysslor som dagligdags måste utföras på ett lantbruk. För att ekonomiskt kunna genomföra denna reform har man i Norge byggt upp ett system i stort sett enligt följande. Staten tillskjuter till kommunerna 75 procent av utgifterna, dock med en begränsning till 80 kronor per brukningsenhet i kommunen. För vikariehjälpen tillskjuter jordbrukaren själv vissa belopp efter en differentierad skala. Jordbrukare med inkomst under 14 000 kronor betalar 12 kronor per dag. Den som har mellan 14000 och Herr talman! Jag skulle vara mycket tillfredsställd om vi hade kommit så pass långt här i landet. Men norrmännen är inte nöjda med vad de redan vunnit på detta område. Jag läser i årets norska trontal »att spörsmålet om en ferieordning för jordbruksoch fiskarbefolkningen kommer att underställas stortinget.> Regeringen i Norge kommer med andra ord att under pågående stortingssession lägga fram proposition om semesterfrågans lösning för de norska jordbrukarna och fiskarna. När får vi läsa något motsvarande i ett svenskt trontal? Man hoppas att jordbrukets föreningsrörelsen skall klara saken. Jag har stort förtroende för föreningsrörelsen efter vad den uträttat inte bara för jordbrukarna själva utan för land och folk över huvud taget. Men jag tror helt enkelt inte att den klarar denna uppgift själv, utan det måste vara en statlig utredning som ser till att alla områden blir täckta. Herr talman! Jag förstår att det i dag knappast finns någon utsikt att min motion skall vinna kammarens bifall, men jag lovar att återkomma. Jag är dock djärv nog att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag tycker att motionärerna i denna fråga borde vara ungefär lika tacksamma som herr Henningsson var; utskottet har ju behandlat deras motioner synnerligen välvilligt. Herr "Johansson i Växjö citerade själv vad vi sagt om att det är angeläget att jordbrukarna i likhet med andra grupper kan beredas tillfredsställande ledighet från arbetet. Det enda som skiljer herrar motionärer och utskottet åt är att utskottet icke vill ha en statlig ut redning i denna fråga. Den är så pass ömtålig, att det säkerligen är bäst om den kan utredas av jordbrukarna själva. Det gladde mig att herr Johansson har läst de norska utredningarna. Det har jag också gjort och jag kom då till den uppfattningen, att detta problem uppenbarligen inte kan läggas i händerna på vem som helst. Den första norska utredningen, i vilket det statliga inflytandet var ganska stort, misslyckades. Den andra utredningen gjordes av representanter för de norska bondeorganisationerna och kvinnoorganisationerna på landsbygden med ett par representanter för departementen som sekreterare. För min del skulle jag inte våga lägga denna ömtåliga fråga i händerna på vad man kallar utskottsexpertis. Då är det möjligt att den får en lika verklighetsfrämmande behandling som den som kom traktorskattefrågan till del en gång från s.k. experthåll. Efter stormskador, skördeskador, etc. tycker jag att vi skall bespara jordbruket den ytterligare olycka som en statlig utredning på detta område kunde bli. Herr Johansson i Växjö sade att utskottet inte tagit hänsyn till RLF:s yttrande. Jo, visst har vi gjort det. Vi har ju sagt att utredningen bör göras av RLF, Lantbruksförbundet och andra organisationer som hör jordbruket till och som kan dessa saker ordentligt. Herr Johansson ansåg att frågan om jordbrukarnas semester är lika viktig som många andra jämlikhetsfrågor och att den bör tas upp i jämlikhetsdebatten. Därom är vi överens. Men frågan är så ömtålig och så besvärlig att handlägga att det nog är klokast att man genom den skrivning utskottet har föreslagit animerar dessa organisationer att ta upp saken.

Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker det är ganska egendomligt att en man som herr Hansson i Skegrie som har varit med i så många utredningar har så dålig erfarenhet av dem att han inte törs ta upp den här frågan i en statlig utredning. Vad kan detta bero på? Är frågan på något vis alltför känslig? Jag kan inte förstå detta. Måste det inte vara ett samhällets intresse att se till att minoriteter som ännu inte har fått samma möjligheter som andra när det gäller semester hjälps framåt en bit på vägen och att deras semesterfråga löses något så när likadant som för övriga grupper. Herr Hansson har väl i alla fall läst vad RLF skriver! »Riksförbundet tillstyrker att den i motionerna begärda utredningen kommer till stånd och anför därvid följande synpunkter.> Inom jordbrukarnas föreningsrörelse är man tydligen inte rädd för att en statlig utredning skall komma till stånd. Efter nyår skall jag försöka att få herr Hansson i Skegrie med på en ny motion i frågan. Då kanske det hela går bättre.
Herr talman! Jag vill upplysa herr Johansson i Växjö om att jag har debatterat den här semesterfrågan från denna talarstol långt innan herr Johansson var påtänkt i riksdagen. Det första året jag tillhörde kammaren väckte en mycket framstående man inom vårt eget parti en sådan motion. Jag gick emot motionen i utskottet och talade också mot den i kammaren av samma skäl som nu, att jag inte vill låta vad som helst överlämnas till s.k. experter. Herr Johansson uttryckte förvåning över att jag hade dåliga erfarenheter av statliga utredningar. Ja, jag vill inte berömma den stora statliga utredning som jag senast var ledamot av, den sexåriga jordbruksutredningen. Jag avgav reservationer på praktiskt alla punkter tillsammans med jordbruksorganisationernas representant. Men får jag fråga, vilka utredningsmän som herr Johansson föredrar: folk från jordbrukets egna organisationer eller s.k. experter från statsförvaltningen?

Herr talman! Det är kanske onödigt att jag deltar i den animerade debatt som här förts inom herr Johanssons i Växjö egen partigrupp. Herr Johansson sade att han så småningom skulle återkomma till saken i en motion. Jag undrar om han inte i stället borde diskutera frågan med medlemmar av sin egen grupp som tagit upp problemet innan herr Johansson var påtänkt i denna kammare och försöka få gruppkamraterna med på sin linje. Jag har inte något att invända mot de synpunkter herr Hansson i Skegrie fört fram. Herr Johansson säger i sin motion att frågan om semester för jordbrukare är ett mycket svårlöst problem på grund av bl.a. de bundna arbetsförhållandena inom jordbruket. Utskottet understryker att så är fallet, men framhåller samtidigt att andra grupper befinner sig i samma situation. Den semesterlagstiftning vi har i dag innebär lagstadgad rätt till semester för den lejda arbetskraften, men samhället sänder inte ut avbytare till företagen när löntagarna tar semester, utan då avstannar verksamheten. Herr Johansson menar att jordbrukarna på grund av sin bundenhet inte kan ta någon semester men att en utredning skulle kunna komma på något sätt att skaffa avbytare, om jag förstod herr Johansson rätt. Sedan kom herr Johansson in på en mycket intressant fråga, som har tagits upp i det särskilda yttrandet men som herr Hansson i Skegrie av någon anledning inte berörde. Han sade att det är orimligt att jordbrukarna själva skall betala semestern av egna medel och menade att en del av kostnaden borde gå över statsbudgeten. Det är nu ordnat så, att den lejda arbetskraften avstår en del av sin timlön för att få ut pengarna vid semestern. Jordbrukarna får väl göra på samma sätt. Det talades en gång i tiden om ett knä som ingen ville sitta i. Om herr Johansson vinner bifall till sin motion hamnar onekligen jordbrukarna i farbror statens knä, där i varje fall hans partivänner en gång inte ville sitta.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

Herr talman! Herr Johansson i Växjö menar att jordbrukarna har det dåligt ställt ekonomiskt på grund av låga produktpriser, men jag tycker inte vi bör diskutera den saken i kväll. Om herr Johansson under julledigheten funderar över dessa saker, tror jag han finner att man i stället för att begära semestermedel via statsbudgeten bör ta upp en diskussion med dem som förhandlar om prissättningen på jordbruksprodukter för att få en bättre lönsamhet.
Herr talman! Jag vill kvittera herr Jehanssons artighet med att säga att jag redan när jag var ny i denna kammare hade så pass omdöme att jag begrep, att denna semesterfråga bör lösas av jordbrukets eget folk. Den inställningen har jag inte ändrat sedan dess. Att den tanken inte har vunnit gehör rår inte jag för, men jag vet att organisationerna har övervägt att ta upp saken. Om jag är riktigt underrättad kastades tanken fram i förbifarten vid de senaste överläggningarna med regeringen, men man hann då inte gå närmare in på frågan.

Herr talman! Jag skall inte animera till någon större debatt om miljöpolitiken. Den har vi diskuterat många gånger vid tidigare tillfällen i denna kammare. Jag vill bara säga några ord beträffande konstitutionsutskottets utlåtande nr 39 angående den kommunala miljöpolitiken. Jag vill först säga att vid utskottsbehandlingen av de två motionspar som i första hand behandlar frågan har det skett en uppdelning mellan konstitutionsutskottet och jordbruksutskottet. Konstitutionsutskottet har haft att behandla den kommunala kompetensen beträffande de frågor som väckts i motionerna, medan jordbruksutskottet har haft att behandla övriga frågor i detta ärende.

Genom lottdragning inom konstitutionsutskottet har den socialdemokratiska halvan av utskottet hamnat på reservationslinjen. Reservanterna i utskottet går, som jag tidigare sade, emot utredningskravet beträffande kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken. Jag skall försöka lämna en mycket kort motivering för den ståndpunkten. Vi framhåller i vår skrivning att det i första hand finns tre kommunala organ som bär huvudansvaret för miljövården inom kommunerna, nämligen kommunens styrelse, byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden. I de kommuner som dessutom har fritidsnämnder eller andra nämnder som rör miljöpolitiken tilldelas givetvis även dessa organ uppgifter som griper in i den kommunala miljövården. Vi reservanter tycker att kompetensfördelningen mellan de kommunala nämnderna är ganska klar, i varje fall så klar att det inte behövs en utredning på den punkten.

Om det i kommunerna finns behov av att inrätta andra organ exempelvis miljövårdsberedningar, naturvårdsnämnder eller dylikt har ju kommunerna full frihet att inrätta sådana organ. Det finns ingen lagstiftning som lägger hinder i vägen härför. Det är möjligt att det i större kommuner finns ett behov av att inrätta sådana speciella organ för de kommunala miljöfrågorna, medan man i andra kommuner kanske klarar sig bra med de nämnder som man redan har. Jag föreställer mig att man här får laga efter läglighet. Det förhåller sig väl på det sättet att naturvårdsoch miljövårdsfrågorna i Stockholm skiljer sig avsevärt från dessa frågor exempelvis i Karesuando. Under sådana förhållanden menar vi att det kan vara litet svårt att utarbeta en enhetlig modell för hur organisationen skall byggas upp i de olika kommunerna med de skiftande förhållanden som finns. Reservanterna tycker alltså att kommunerna bör ha frihet att själva bestämma hur man vill organisera naturvården, och vi tror att de eventuella kompetenskonflikter och de oklarheter som givetvis kan råda på detta område bör kunna lösas med det praktiska handlag som kommunalmännen i detta land i regel visar prov på. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen av herrar Georg Pettersson m.fl. vilket innebär avslag på motionerna.